Herr talman! Bakgrunden till min motion 583 är de förhållanden som råder när det gäller avverkning av bokskog även på sådana områden som lagts under 19 § naturvårdslagen. För länsstyrelsens arbetsformer finns det en arbetsordning i vilken fastställs bestämmelserna för arbetet inom länsstyrelsen. I normalarbetsordningen, som fastställs av Kungl. Maj:t, finns det en detaljerad plan för vilka som är ansvariga för olika beslut och vilka som lämpligen bör vara 74 föredragande vid länsstyrelsen i olika ärenden. Där sägs det t.ex. att som föredragande, medan stadsoch byggnadsplaner kan delegeras till Torsdagen den landshövningen eller till avdelningschefen. Men när det gäller tillstånd, 16 maj 1974 förordnanden och samråd enligt naturvårdslagen gäller förhållanden som inte är riktigt likvärdiga. Styrelsen själv fattar beslut angående naturreservat och nationalparker, medan övriga frågor kan delegeras till lägre instanser eller enskilda tjänstemän. När det gäller förordnande om landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen är det landshövdingen och avdelningschefen som skall fatta beslutet, medan avdelningschefen ensam beslutar om tillstånd till nybyggnad enligt 19 § naturvårdslagen. Dessutom förekommer det vid andra arbetsföretag att man begär dispenser för att få vidta olika åtgärder. Då kan tillstånd lämnas av byrådirektör vid naturvårdsenheten. Till sådana arbetsföretag räknas bl.a. avverkning av skog. Jag tycker att det är märkligt att beslut om intrång i områden som är belagda med naturskyddsförordnande i betydelsen att åtgärder som stör landskapsbilden inte får vidtas skall kunna fattas av en lägre instans. Trots att huvuddelen av bokskogen i Sydsverige — i Kristianstads, Malmöhus och Blekinge län — är belagd med förbud mot avverkning enligt 19 8 naturvårdslagen har dispensansökningar bifallits i vad jag skulle vilja karakterisera som en oroväckande hög grad. Bokskogsyta efter bokskogsyta har huggits ned, trots att området varit belagt med förbud mot avverkning. I de flesta av dessa fall har dispensen givits av en tjänsteman på länsstyrelsen. Enligt gällande normalarbetsordning behöver inte chefen för naturvårdsenheten befatta sig med beslutet. Utskottet säger i sin skrivning — där utskottet också redovisar förhållandena — att det i normalarbetsordningen anges att ”avgörandet i ärende av svårare beskaffenhet av principiell betydelse eller av större omfattning skall lämnas över till närmaste chef”. Min fråga blir naturligtvis: Är det inte en fråga av principiell betydelse, om man skall få vidta åtgärder i områden som efter noggranna undersökningar har belagts med förbud mot sådana? Vidare sägs att den som beslutar skall underrätta närmaste chef om viktigare avgjorda ärenden. Men det kanske allra märkligaste är att handläggaren skall lämna besked till närmaste högre chef om han anser att ansökan bör lämnas utan bifall. Om handläggaren bifaller dispensansökan behöver han alltså inte gå till närmaste högre chef! Bakgrunden till att bokskog har kunnat avverkas i så stor utsträckning som skett på områden som är belagda med förbud mot avverkning enligt 19 8 naturvårdslagen är med all säkerhet att åtskilliga av dessa ärenden aldrig har förts upp till den ansvarige chefen för avdelningen i fråga och inte heller behövt föras upp till honom. Nu säger utskottet — och det är jag tacksam för — i sitt betänkande att utskottet förutsätter att länsstyrelserna vid fastställande av arbetsordning om så visar sig erforderligt — man lägger här in en brasklapp — vidtar behövliga ändringar. Utskottet anser därför att någon riksdagens begäran i enlighet med förslaget i motionen inte bör föreslås. Jag är glad över att utskottet intagit vad jag skulle vilja karakterisera som en positiv attityd till frågan.

Herr talman! Det är länsstyrelserna själva som fastställer en arbetsordning; när de gör det måste de dels tänka på att arbetet skall skötas rationellt, dels fästa mycket stor betydelse vid att principiella frågor skall handläggas av länsstyrelsens lekmannastyrelse. Nu är det på det sättet att arbetsordningen överarbetas ganska ofta, och jag tar verkligen för givet att lekmannastyrelserna följer dessa frågor. Jag vill inte tro att någon lekmannastyrelse vill bli anklagad för att den inte har uppsikt över arbetet. Om man finner att man behöver en annan arbetsordning än man har föranstaltar man således också om en sådan. Fru Sundberg tar speciellt upp avverkningar som skett av bokskogarna i Skåne. Om jag är riktigt underrättad kommer vi redan nästa vecka att behandla en lag om bevarande av bokskog.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
Herr talman! Jag tackar för den replik som jag fick på mitt anförande. Jag vill också uttrycka förhoppningen att man när den nya lagen antas av riksdagen — vilket med all sannolikhet kommer att bli fallet — också beaktar betydelsen av länsstyrelsernas handhavande av kommande dispensansökningar.

Herr talman! Vid 1971 och 1972 års riksdagar protesterade vi i moderata samlingspartiet mot de konfiskatoriska inslagen i ändringarna av marklagarna. Vi har vid årets riksdag på nytt hävdat vår syn på marklagstifningen, som skiljer sig från den hos de övriga partierna i riksdagen. Eftersom ersättningsreglerna i vattenlagen nu föreslås bli anpassade till expropriationslagstiftningen har vi således nödgats anmäla avvikande mening. Vi har gjort invändningar. Vi understryker kravet att den enskildes rättstrygghet även i detta avseende skall bevaras och att de uppoffringar som den enskilde tvingas göra för det allmännas bästa skall ersättas till fulla värdet. Vid expropriationslagstiftningens skärpning genom riksdagsbesluten för några år sedan kritiserade vi bl.a. presumtionsregeln. Denna innebär att man går tillbaka till ett tio år gammalt värde; den innebär vidare att en fastighets värde godtyckligt kan reduceras. Den ålägger framför allt fastighetsägaren en orimlig bevisbörda. När vattenlagsutredningen framlade sitt betänkande innehöll detta en rad av de förslag som nu återfinns i lagtexten, men inte något förslag om presumtion. Det var departementschefen som efter remissarbetet och i förberedelsearbetet aktualiserade den här frågan. Det tillvägagångssättet har naturligtvis också mött kritik, och vi vänder oss mot det. Jag skall bara, herr talman, som en kuriositet nämna att det finns en kommun som har kritiserat förslaget och framhållit att det är onödigt att ändra den här lagstiftningen och de här principerna; den tidigare vattenlagen var fullt tillräcklig. Det är faktiskt Arjeplogs kommun — den kommun i Norrland som är den minst moderata och kanske en av de mest socialdemokratiska, men ändå har man där alltså den uppfattningen. Jag ber att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av herrar Adolfsson och Danell.

Herr talman! Utskottets betänkande innebär en tillstyrkan av förslaget om att anpassa ersättningsbestämmelserna i vattenlagen till expropriationslagens. Det har, såsom utförligt redovisas i propositionen, förekommit invändningar mot vattenlagsutredningens förslag i den här delen på våren 1972. Utskottet har verkligen lagt sig vinn om att granska de motstridiga intressena även med hjälp av särskild sakkunskap. Efter att ha hört företrädare för olika intressen och olika sakkunskap har utskottet ändå kommit till samma resultat som föredragande statsrådet, nämligen att kritiken delvis bygger på felaktig uppfattning om marknadsvärdeprincipens verkningar vid skadeuppskattningarna. Detta utvecklas i betänkandet, där utskottet särskilt betonar att ersättning för marknadsvärde avser att helt motsvara den ekonomiska förlusten. Ingen — inte ens reservanter na — vill ju på allvar hävda värderingsprinciper som skulle ge överkompensation vid delskada men inte vid inlösen. Om man ville ge överkompensation vore det hederligare att behålla en förhöjningsregel. En sådan regel skulle i alla fall kunna skapa rättvisa inom ersättningsformen som sådan. Nu förordas inte detta i reservationen. Motiven för reservationsyrkandet utgår från den syn som moderaterna har haft sedan ersättningsreglerna började genomföras 1971, nämligen att de nya ersättningsreglerna bara är ett sätt att beröva den enskilde hans egendom. Man talade då om — och det upprepas i reservationen — att expropriationslagens värderingsregler är ett avsteg från rättstryggheten. Men i måndags debatterade herr Wennerfors med kommunikationsministern, och har jag läst rätt i protokollet var herr Wennerfors” uppfattning då, att expropriationslagen visserligen är konfiskatorisk men att den är opartisk och därmed också ett uttryck för demokrati. Detta är ju litet annorlunda än vad herr Wennerfors anförde här i debatten tidigare i vår! Jag trodde att positionerna var låsta, men med anledning av vad herr Wennerfors sade i varje fall i måndags kan vi möjligen tro, att de trots allt kanske inte är så hårt låsta. Hela den här debatten är märklig, eftersom reservanterna konsekvent — konsekventa därvidlag skall vi naturligtvis medge att de är — påstår att de nya reglerna inte ger full ersättning för ekonomiska förluster utan alltså är konfiskatoriska. Lika konsekvent gäller att vi aldrig får veta på vilket sätt reglerna verkar så här galet: vi får aldrig höra vari felet egentligen består. Debatten blir därigenom omöjlig, eftersom den från herr Wennerfors” sida går ut på att bevisa ett faktum med hjälp av det som skulle bevisas. Hela frågan om marknadsvärdeprincipen i delskadefallen kan ställas så här: Skall man ha ersättning för olika delskador på ett sådant sätt att summan av ersättningarna överstiger fastighetens värde? Ställs frågan på det sättet blir den ju också lätt att besvara. Det har också förekommit en del oro över marknadsvärdeprincipen då den skall tillämpas i glesbygd. Man har sagt att finns det ingen fastighetsmarknad finns det heller inget marknadsvärde, och då skulle det inte bli någon ersättning om fastigheten löstes in. Här har väl ordet fått makt över tanken. Både föredragande statsrådet och lagrådet klargör att marknadsvärdet är ett mål för värderingen och inte en metod. Finns det inte något ortspris i vanlig mening får man göra avkastningsoch produktionskostnadskalkyler precis som nu. Så kommer givetvis presumtionsregeln upp till debatt. Eftersom reservanterna fortsätter att tala om den i trons belysning blir debatten som vanligt innehållslös. Ingen förmenar visserligen herr Wennerfors att ha en annan uppfattning än majoriteten om vem som skall skörda frukterna av samhällets insatser, men vi kanske ändå skulle kunna följa vanliga demokratiska spelregler i huvudfrågan. När man har lidit några voteringsnederlag kanske man får finna sig i att man inte kan debattera just detta i all oändlighet. En helt annan sak är — det påpekar också utskottet — att det finns skilda uppfattningar om den närmare konstruktionen av regeln för bevisbördan. Den debatten skall vi också ta upp vid ett lämpligt tillfälle, och då skall vi diskutera frågan i hela dess vidd. Bakom en del av oron och missförstånden ligger förstås en litet annorlunda fråga. Även om man accepterar att ersättningen skall bli lika då man exproprierar för ett skjutfält och då man dämmer över en fastighet för vattenreglering finns det en uppfattning att vattenregleringen görs i vinstsyfte, antingen det är staten eller en enskild som är sökande. Man tycker att det är fråga om att ta en lokal energitillgång och sälja den på annat håll. Det är här avgiftssystemet och villkorsmedlen blir intressanta.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
Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt tacksam för att fru Olsson i Hölö påpekar att vi hade en debatt i måndags om väglagen. Det var nämligen inte alls så många i kammaren då, och jag är glad för att jag nu får säga några ord om den debatten. Jag rekommenderar kammarledamöterna att läsa den. Det är nämligen intressant att iaktta hur ett statsråd kan uppträda när en interpellant vill försöka diskutera en principfråga. Jag sade i måndags att visst är expropriationslagen konfiskatorisk, men den är opartisk. Jag menade med det att den enskilde får en opartisk prövning, dvs. en domstolsprövning. Och jag sade att detsamma gällde vattenlagen. Även om den är konfiskatorisk får också där den enskilde en opartisk prövning. Men så är det inte med väglagen. Där blir det en partisk prövning, där finns det inte domstolsprövning. Det var detta, herr talman, som var orsaken till att jag då uttalade mig så pass positivt om både expropriationslagen och vattenlagen. Jag är litet förvånad över att fru Olsson i Hölö säger att vi har fel vad gäller grunderna för vår reservation och vår syn. Man kan naturligtvis uttrycka sig så. Jag skulle hellre vilja säga att det är en skillnad i vår ideologiska syn på dessa problem. Vi har olika värderingar, fru Olsson och jag och många andra, dess värre. Sedan säger fru Olsson i Hölö att det är fråga om vilka som skall vara med och skörda frukterna av samhällets insatser. Ja visst, men om vi nu skulle vara överens om det, så borde vi väl också respektera de frukter som är resultatet av enskilda människors insatser. Även här finns det dess värre en klar skillnad i våra uppfattningar — vi vill ha en större respekt för den enskilda människans äganderätt.
Herr talman! Jag konstaterar ändå att jag inte förrän i måndags hört herr Wennerfors säga att expropriationslagen är opartisk och demokratisk. Det är möjligt att herr Wennerfors haft den uppfattningen, men den har tidigare inte kommit till uttryck här i kammaren. Jag noterar det som en framgång att han i dag t.o.m. har upprepat detta. Vi har väl olika ideologisk bakgrund när det gäller värden som tillkommit genom samhällets insatser — då är det bara så, och det är inte så mycket att diskutera. Däremot tror jag inte att vi har så olika tänkesätt när det gäller den enskildes ersättning för förluster han kan åsamkas vid ett sådant här intrång. Såvitt jag kunnat bedöma allt som vi hört i utskottet var alla rörande eniga om att den enskilde inte skulle lida några förluster utan få täckning.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig vilka åtgärder som från svensk sida har vidtagits för att i enlighet med Nordiska rådets rekommendation förbereda brobygge över Muonio älv vid Kolari, och när ett sådant projekt skulle kunna stå klart om intresse finns från både svensk och finsk sida. Mot bakgrund av önskemålen om förbättrade mellanriksförbindelser mellan Sverige och Finland pågår sedan något år tillbaka ett utredningsarbete i samverkan mellan de svenska och finska vägmyndigheterna. Utredningsarbetet, som enligt uppgift från vägverket beräknas kunna avslutas under år 1974, syftar till att ge ett underlag för bedömning av behovet av bättre förbindelser över landgränsen mellan Finland och Sverige, bl.a. över Muonio älv vid Kolari. Först sedan detta underlag föreligger, finns förutsättningar för ett ställningstagande till när och var nya gränsförbindelser bör byggas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på mitt spörsmål. Av svaret framgår att frågan kommer att prövas vid den revidering av vägplanerna som sker under detta år. Man kan alltså nu vänta ett ställningstagande inom kort. Jag hoppas verkligen att den prövningen blir positiv. Jag är medveten om att det finns flera broar som behöver byggas när det gäller mellanriksförbindelserna. Det är nödvändigt att ordna broöverfarten vid Karesuando, och även detta projekt har Nordiska rådet bakom sig. Men enligt min mening bör inga av dessa broprojekt sättas mot varandra. Alla är angelägna. Att jag i detta sammanhang har tagit upp bron vid Kolari beror uteslutande på att jag i det fallet fått många förfrågningar från människor i dessa gränstrakter. Behovet av en bro över Muonio älv vid Kolari ligger i öppen dag. Det är viktigt att man inte dröjer. En färja finns, men en sådan kan aldrig ersätta en bro. Trafikintensiteten är ett argument nog. Jag har hämtat en liten statistik från Nordiska rådets material beträffande tre färjeleder där brobyggen är aktuella. Uppgifterna gäller i samtliga fall 1970 och 1972. Antalet överforslade personbilar vid Kolari 1970 var 48 600 och hade 1972 ökat till 97 400. För Muonio var motsvarande siffror 28000 respektive 35 200 och för Karesuando 97 200 respektive 113 000. Siffrorna för tunga bilar har ökat i ungefär samma omfattning. Denna statistik visar att trafikökningen är absolut störst vid Kolari men också att trafiken ökar vid samtliga dessa gränsorter. När det gäller Kolari finns speciella skäl. På den finska sidan ligger cementfabriken, järngruvan och gränshandeln, vilket allt har inneburit en betydande ökning av trafiken. Kolari utgör även en central knutpunkt för den tvärgående trafiken mellan Sverige och Finland i ett stort och betydande gränsområde. Gränstrafiken hämmas av nuvarande rätt så primitiva förhållanden. Utan tvivel är det en uppenbar brist att det norr om Pello inte finns en enda fast vägförbindelse. Kolari är också en naturlig förbindelselänk som bara kan till fullo utnyttjas om man bygger en bro. Jag är klar över att statsrådet inte nu kan eller vill ge något besked om vilken broförbindelse som bör prioriteras, men om någon broförbindelse skall ges förtur före den andra så bör väl bron vid Kolari ligga mycket bra till.

Herr talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har frågat mig när resultatet av pågående utredningsuppdrag angående däckdubbarnas betydelse för trafiksäkerheten och deras effekter i form av slitage på gator och vägar kan beräknas föreligga. Det i transportforskningsdelegationens regi bedrivna forskningsprojektet angående dubbdäckens föroch nackdelar leds av en särskild projektledningsgrupp — den s.k. dubbdäckskommittén, sammansatt av representanter för olika intresseområden såsom trafikantintressena, miljövården, trafiksäkerheten, väghållningen, däckoch dubbtillverkningen. Totalprojektet är uppdelat i ett antal olika delprojekt, vilka samtliga beräknas vara avslutade senast under hösten 1974. Den sammanfattande utvärderingen av de olika delprojekten beräknas programenligt vara avslutad vid årsskiftet 1974—1975 och en slutrapport föreligga i början av 1975.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta svar och vill först säga att det finns flera skäl till att jag väckte frågan. Bland annat är det snart två och ett halvt år sedan frågan om en utredning togs upp i en motion. Ungefär samtidigt fick en arbetsgrupp inom transportforskningsdelegationen uppdraget att bedriva forskningsoch undersökningsarbete i berörd fråga. Som svar på motionen förutsatte trafikutskottet i sitt betänkande nr 1 år 1972 att det skulle ske en allsidig utredning i ämnet samt att härför erforderliga medel skulle ställas till förfogande. Mot denna bakgrund och med vetskap om att två vintrars forskningsoch undersökningsarbete skulle behövas och att denna tid nu förflutit börjar man förvänta sig resultat av utredningsarbetet. Vidare har utvecklingen gått mot ett allt större slitage på vägbeläggningarna med ty åtföljande stora kostnader. Det är stora differenser i uppskattningen av dessa kostnader, varierande från 100 till 150 miljoner kronor per år. Vägverket har vid överslagsmässiga kalkyler kommit fram till ca 100 miljoner kronor. Sedan måste vi göra ett påslag för den kostnadsökning som ökade asfaltpriser har medfört. Asfalten har tidigare kostat 200 kronor per ton och nu på kort tid ökat till 470 kronor per ton. Detta gör 30-40 procent i ökade beläggningskostnader. Då blir 100 miljoner i stället 130 å 140 miljoner per år. Var kostnaderna än ligger står det väl klart att det för statens vägverk och för kommunerna innebär stora underhållskostnader i en sådan omfattning att något måste göras och göras ganska snart. Jag tror att även vår kommunikationsminister känner oro över den kostnadsutveckling som äger rum på grund av det ökade vägslitage som däckdubbarna förorsakar. Men en grundläggande utgångspunkt vid alla bedömningar, avvägningar och beslut i den här frågan måste givetvis vara att skapa säkerhet i trafiken. Däckdubbarna har ansetts vara av positiv betydelse i detta sammanhang, och jag hoppas att pågående utredningar och försök skall ge större klarhet om den saken. Utan att föregripa utredningens arbete och dess resultat vill jag ställa frågan: Avser statsrådet att under tiden vidta några åtgärder, t.ex. skärpt övervakning när det gäller körning med dubbdäck på barmark och under sommartid?
Herr talman! Som framgått av mitt svar, ligger vi så pass nära i tiden med att få fram resultatet av det pågående utredningsarbetet och jag finner speciellt av den anledningen inget motiv föreligga för att nu vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag tackar för denna komplettering och hoppas att utredningens arbete kan bli klart vid den tidpunkt som statsrådets svar har givit vid handen.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat om jag anser att avbemanning och stängning av järnvägsstationer på orter, där järnvägen är det viktigaste transportmedlet för den regionala trafiken, är i överensstämmelse med intentionerna för en förbättrad kollektiv transportförsörjning. Avbemanning och stängning i form av samtidig total nedläggning av både personoch godstrafik på SJ:s stationsorter förekommer endast undantagsvis. I övervägande antalet fall rör det sig om partiella indragningar av ett visst trafikslag men med bibehållen trafikutövning i övrigt på stationen — någon gång också om stängning på en plats där ett enda kvarvarande trafikslag förekommer. Avbemanning och stängning kommer över huvud taget inte i fråga i andra fall än när trafikomfattningen på platsen är obetydlig och kan förväntas bli så. Och merendels är det fråga om utpräglat lokal trafik. SJ söker då få en anpassning av resursinsatserna till det successivt vikande trafikunderlaget. En avbemanning betyder i regel inte att persontrafiken upphör på platsen men däremot att biljetterna får köpas på tågen. I fråga om vagnslasttrafiken kan förändringen innebära att själva expeditionsarbetet flyttas till en närbelägen station och i fråga om styckegodset att transporterna flyttas över till lastbil och hanteringen kompletteras med direktforsling av godset till större kunder, anställning av godsombud o. d. Det finns ett brett register för anordningar som garanterar bibehållen god service för kunderna, när förhållandena så kräver. I de få fall stationsorter med regional trafik berörs av dylika ändringar läggs stor vikt vid att likvärdig ersättningstrafik ordnas för trafikanterna. Ofta finns i trafikområdet redan etablerade trafikföretag, som härigenom kan tillgodogöra sig den nya efterfrågan. Förutsättningar föreligger alltså för trafikanterna att få en bibehållen god service samtidigt som utnyttjandet av alternativa transportformer ger lägre kostnader i själva trafikutövningen. Detta finner jag förenligt med idén om en förbättrad kollektiv transportförsörjning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Svaret tar upp just de fall som jag har frågat om, nämligen där järnvägen utgör det viktigaste transportmedlet. mindre frekventerade stationerna. Detta har självfallet skapat berättigad oro inom de berörda kommu nerna, som på många håll såg inskränkningarna som ett hot mot trafikförsörjningen och därmed mot de regionalpolitiska strävandena. Särskilt drabbade blev de norrländska kommunerna. Det var bl.a. av den anledningen som jag redan den 11 januari framställde en interpellation till kommunikationsministern. Något svar har jag ännu inte fått. Jag vet emellertid nu att svar kommer att lämnas i samband med den trafikpolitiska debatten i morgon. I väntan på interpellationssvaret tog jag del av vad som höll på att hända med ett antal stationer i Jämtland, där SJ avsåg att dra in trafikservicen på ett flertal känsliga orter, där järnvägen utgör det viktigaste transportmedlet. Bakom beslutet låg uteslutande ekonomiska bedömningar från SJ:s sida. Några samhällsekonomiska och regionalpolitiska värderingar hade av förståeliga skäl — beslutet fattades ju på SJ-nivå — inte fått göra sig gällande. Av de rapporter jag fick genom pressen och vid personliga kontakter föreföll SJ-trafiken vara av synnerligen stor betydelse för den regionala trafikförsörjningen och även för trafikförsörjningen över längre avstånd. I perspektivet av de satsningar som man avser att göra för turismen inom området syntes de hotade indragningarna än mer egendomliga och svårbegripliga. Även om frågan i någon mån omfattades av min i januari ställda interpellation, ansåg jag det nödvändigt att mycket snart få en reaktion från kommunikationsministerns sida på dessa förhållanden. Nu säger statsrådet också att avstängning och avbemanning sker mycket sällan och bara när trafikomfattningen är obetydlig och förväntas förbli så. Vidare säger han att det läggs stor vikt vid att likvärdig ersättningstrafik ordnas för trafikanterna. Det kan man dock inte säga finns inom Åreområdet. Jag skulle vilja få en mera preciserad uppgift om hur förhållandena är där. Efter det att jag ställde frågan har jag genom pressen erfarit att regeringen i konselj har beslutat tillmötesgå kravet att bibehålla vissa stationer. Jag skulle vilja ställa frågan: Vad kommer att hända med Ånn, Sundet, Ängena, Hålland, Tandsbyn, Hackås osv., och hur blir det med den minskade servicen för dessa orter?

Herr talman! Herr Ångström har frågat om jag avser att utfärda undantagsbestämmelser som medför att cyklister i Norrland under den ljusa årstiden får färdas på cyklar utan påmonterade cykellyktor. Herr Stridsman har frågat om jag anser att tillräckliga skäl föreligger för krav på att cykel skall vara försedd med cykellykta om den enbart kommer till användning under dygnets ljusa delar. Frågorna besvaras i ett sammanhang. Den nya bestämmelsen grundar sig på en framställning av statens trafiksäkerhetsråd. Bakgrunden till framställningen var bl.a. en undersökning av hur föreskrifterna om cykelbelysning under mörker efterlevdes. Därvid kom det fram att det förelåg avsevärda brister i belysningen, särskilt i fråga om cyklar som fördes av barn. Trafiksäkerhetsrådet Nr 83 framhöll att det allra största flertalet cyklar torde vara utrustade med Torsdagen den baklykta redan vid inköpet. Framlykta och generator däremot får 16 maj 1974 köparen själv anskaffa utanför det för cykeln gällande priset. Detta medför att främst cyklar som köps till barn inte blir utrustade med dessa anordningar, eftersom man säger sig att barnen sällan använder cyklar under mörker. Rådets undersökning visade alltså det oriktiga i ett sådant synsätt. I själva verket torde alla cyklar då och då användas under mörker. Det var dessa överväganden som låg bakom rådets förslag att belysningsutrustning bör vara en obligatorisk standardutrustning på alla cyklar. Förslaget tillstyrktes vid remissbehandlingen av bl.a. statens trafiksäkerhetsverk, Cykeloch mopedfrämjandet, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och Riksförbundet Hem och skola. Man framhöll därvid cykelbelysningens stora betydelse för trafiksäkerheten. Ett visst behov av undantagsbestämmelser kom dock fram. Detta har tillgodosetts i trafiksäkerhetsverkets tillämpningsföreskrifter, där rena tävlingscyklar och sådana barncyklar, som närmast är att jämställa med lekfordon, undantagits. Med hänsyn till de överväganden som ligger bakom de nya bestämmelserna bör sådana undantag som tagits upp av frågeställarna inte medges.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Då statsrådet Norling till övriga kvalifikationer också kan räkna att han är norrlänning hade jag hoppats att svaret skulle ha en annan lydelse och att de speciella förhållanden som utgör bakgrund till min fråga mer skulle ha beaktats. Jag tycker att statsrådet i någon mån går förbi just dessa speciella förhållanden. I min fråga har jag pekat på att större delen av Norrland har s.k. dagsljus dygnet runt under sommarhalvåret och att bestämmelsen att cyklar skall ha påmonterade, fungerande cykellysen alla tider på året och under alla tider på dygnet verkar underlig och omotiverad från norrlänningens synpunkt. Inte ens sega och starka norrlänningar åker med dynamon påslagen i fullt dagsljus. Det är kanske inte heller meningen med påbudet. Även en norrlänning är känslig för inverkan av klimat och väderlek. Detta påverkar valet av fortskaffningsmedel, vilket gör att det bara är ett litet fåtal som använder cykeln under den kalla och mörka årstiden. Det är alltså dessa två förhållanden: den isiga, kalla och mörka årstiden, som i mycket hög grad begränsar, ja, nästan utesluter cyklandet och den ljusa årstiden som skiljer Norrland från det övriga landet och som motiverar en geografiskt begränsad undantagsbestämmelse då det gäller obligatoriskt cykellyse. Påbudet har naturligtvis också praktiska och ekonomiska konsekvenser och jag skall belysa några. Äldre människor t.ex. cyklar nästan undantagslöst endast under den ljusa årstiden då vägarna är isfria, väderleken varm och fullt dagsljus råder. Påbudet om cykellyset betyder ett ekonomiskt utlägg på ca 60 kronor, och man kan förstå att de har 87 svårt att inse vitsen med att på cykeln ha denna nya grannlåt som aldrig kommer till användning. Hellre än att kosta på sig utgiften för en cykellykta, som ofta är dyrare än en begagnad cykel, och hellre än att uppträda som lagbrytare väljer de att ställa undan cykeln för gott. Jag har också varit i kontakt med en förälder som köpt fyra stycken begagnade cyklar till sina tonåringar för färd till och från sommarjobben. Cyklarna kostade 184 kronor och cykellysena 240 kronor. Jag skall komma med ett ytterligare påpekande, som kan visa ett skäl till undantag. Man borde kanske, innan påbudet kom, ha kontrollerat möjligheterna att efterleva det. Jag vill tala om att i norra Sverige finns det inte i dag cykellysen att uppbringa i affärerna och det är väldigt besvärligt för dem som känner trycket av en lagbestämmelse.

Herr talman! Jag skall be att få instämma i allt vad herr Ångström sagt. Jag behöver inte upprepa det. Jag vill bara ytterligare understryka svårigheterna när det gäller att få tag på cykellyktor. Jag vill i korthet återge vad som stod i en av Norrbottens länstid ningar: En person har försökt på sex olika ställen utan att lyckas köpa cykellyse. Nu har han givit upp. Han säger: Jag har gjort vad jag kunnat för att följa lagen, men cykeln behöver jag till arbetet. Det står vidare att tidningen har tagit kontakt med KF:s centralinköpskontor i Stockholm, där man har bekräftat att bristen på cykellyktor är skriande och att situationen är likadan över hela landet. Därför blir givetvis min fråga till statsrådet, om det svar som han ger innebär ett kategoriskt nej till vad avser frågan om man kan tänka sig en viss uppmjukning i bestämmelserna när det gäller att enbart använda cykeln under dygnets ljusa delar. Jag skulle också vilja tillägga, att jag tycker att det är beklagligt att sådana bestämmelser som dessa genomförs. Om det nu är så, som statsrådet säger i sitt svar, att man inte helt har efterlevt bestämmelserna i fordonskungörelsen utan även under mörker framför cykel utan lykta, vill jag livligt beklaga det. Men jag vill samtidigt ställa en fråga till kommunikationsministern: Anser statsrådet att kravet på belysningsutrustning på cykel under dagtid ökar allmänhetens respekt för lagar och bestämmelser?

Herr talman! Det har ju redan hunnit skämtas mycket om kravet att man måste ha lykta på cykeln även under dagtid. Men för att klargöra allvaret i den fråga som vi nu diskuterar vill jag, herr talman, nämna några av de siffror som statens trafiksäkerhetsråd lade fram i sin framställning till Konungen om detta. Det är det som ligger till grund för vår diskussion. Trafiksäkerhetsrådet framhåller bl.a. att under perioden 1964—1968 775 cyklister dödats och 8 908 skadats i vägtrafiken. Av de dödade var 173 barn och av de skadade var 2479 barn. Ungefär en femtedel av olyckorna inträffade under mörker, vilket visar de faror som hotar i mörkertrafik. Statistiken för senare år uppvisar motsvarande siffror. Trafiksäkerhetsrådets undersökning av i vilken utsträckning cyklar används utan belysning i mörker gav vid handen att 41 procent av barnen och 17 procent av de vuxna färdades utan lykta eller utan att ha lyktan tänd. Dessa siffror sedda mot bakgrund av olycksstatistiken är för mig som högste ansvarig för trafiksäkerheten i vårt land fullt tillräckliga skäl för att skärpa reglerna. Med de risker som man utsätter sig för genom att cykla i mörker utan belysning skulle det vara oförsvarligt att inte vidta en så enkel åtgärd till skydd för cyklisterna som att göra belysningsutrustningen till en standardutrustning på cykeln. Funktionsduglig belysningsutrustning skall finnas på bilar, motorcyklar och mopeder även när de används under den ljusa delen av dygnet. Aldrig har någon ifrågasatt någon dispens från den regeln när det gäller dessa fordon.

Här gäller det att rädda liv i trafiken, och det är det som har föranlett bestämmelserna.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att det är någon oenighet mellan kommunikationsministern och mig när det gäller att förbättra trafiksäkerheten. Men min fråga kvarstår: Vad gör man om man inte får köpa cykellyktor? Vad blir rådet t.ex. till en person som använder cykel till sitt jobb? Skall han stanna hemma från jobbet eller skall han ta sig dit på något annat sätt, även om han har vant sig vid att åka cykel? När folk fick klart för sig att man fr.o.m. den 1 maj var tvungen att ha cykelljus påmonterat var det nog många, speciellt uppe hos oss, som trodde att det var någonting som vi i riksdagen hade fattat beslut om när det var väldigt mörkt här i kammaren. Till mig har man ställt frågor som: ”Vet ni inte vad ni beslutar om?” Det måste naturligtvis innebära att allmänhetens intresse för lagar och bestämmelser minskar, när de kommer till på det här sättet och slår så hårt; jag skulle egentligen vilja uttrycka mig mera drastiskt. Nu ges det inga dispensmöjligheter, men bland allmänheten känner man ett behov av att få använda sin cykel. Får man inte tag på cykellyktor, vad gör man då? Skall man tvingas till lagbrott?

Herr talman! Jag ansluter mig helt till kommunikationsministerns principiella synpunkter då det gäller trafiksäkerheten. Det är klart att ett fungerande cykellyse under den mörka delen av dygnet bidrar till att nedbringa olycksfrekvensen. Tyvärr har också många brutit mot de bestämmelser som har funnits tidigare i det här avseendet. Men härifrån är steget långt till att införa ett påbud som — jag vill understryka vad herr Stridsman sade — människorna i en viss landsända har svårt att förstå bakgrunden till, eftersom det under den tid de cyklar inte är något mörker. Det är det som frågan egentligen gäller. Kommunikationsministern redogjorde för det statistiska underlaget för den nya bestämmelsen. En femtedel av de redovisade olyckorna var att hänföra till kategorin mörkerolyckor, och i en stor del av fallen saknades cykellyse, fick vi veta. Men det sägs ingenting om i vilka delar av landet olyckorna har inträffat. Därför tar jag mig friheten att förmoda att olycksfrekvensen i Norrland är liten på grund av att cyklandet där är obetydligt under den mörka årstiden. Herr talman! Jag vill vädja till kommunikationsministern att han utvärderar det utfärdade påbudet och vidtar de jämkningar som kan anses nödvändiga.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga, men ett par påpekanden vill jag göra. Det första är att kostnadsaspekten enligt min mening här är av ringa värde. Med all respekt för att en utgift på några tior kan kännas betungande för ögonblicket för den som råkar ut för den tycker jag inte att det kan få ha någon avgörande betydelse, om man som ersättning för detta utlägg kan förbättra sina möjligheter att klara livet i trafiken. Det andra gäller frågan om huruvida man skall göra speciella undantag för Norrland. Jag har — som herr Ångström påminde om — vistats i Norrland under många år, och det med glädje. Visst är det ljust där praktiskt taget dygnet runt i ett par månader på sommaren, men jag vägrar att tro att det skulle vara just under de två månaderna som norrlänningarna åker cykel, medan de inte gör det under de tio övriga månaderna av året. Det förefaller mig ur statistiska och praktiska och alla andra synpunkter omöjligt att det skulle vara så. Säkert använder man cykeln åtminstone någon av de andra tio månaderna, när det är mörkt. Det viktigaste i det här sammanhanget är ju att man på sikt skall se till, att cyklar utrustas med lykta även framtill redan vid försäljningen. I avvaktan på detta måste statsmakterna göra något för att förbättra trafiksäkerheten även på detta område.
Herr talman! Jag skulle vilja tillägga en sak som jag inte tagit med i mina tidigare anföranden. Som situationen är nu, med energikris och med pågående drivar för att få människorna att motionera, tror jag att cyklandet behöver uppmuntras. Även den aspekten tror jag bör anläggas då man skall värdera det här påbudet som drabbar Norrlandsdistrikten på ett alldeles speciellt sätt. Dessutom vill jag betona att det i större delen av Norrland inte är två månader som den ljusa årstiden varar. Vi talar regelmässigt om fyra fem månader, dvs. då det är fullt dagsljus från halv sju på morgonen och fram mot halv åtta på kvällen. Det är ju en rätt betydande del av dygnet.
g Herr talman! Vi skall inte ställa kostnadsaspekten mot trafiksäkerhe ten — det tror jag skulle vara utomordentligt felaktigt. Nr 83 Jag vill också betona vad statsrådet här sade — att det är viktigt att Torsdagen den man får cyklarna utrustade med lyse. Men det är inte det frågan gäller. Vi 16 maj 1974 kan gärna vara överens om att vi skall propagera för och informera om att — folk skall skaffa sig belysningsutrustning. Jag frågar emellertid statsrådet: Kan det vara riktigt att införa en bestämmelse som i alla fall kommer att tvinga en hel del människor att begå lagbrott? Så är nämligen bestämmelsen utformad i dag.
Herr talman! Jag vill säga till herr Stridsman att vi tydligen är överens i principfrågan. Vi är alltså överens om att det behövs en fullvärdig belysningsutrustning på våra cyklar. Vad det tycks handla om nu är frågan om man fram till den tidpunkt då bestämmelsen träder i kraft skall kunna införskaffa en cykelbelysning. Det är väl bra om vi är överens så långt. Om det är så besvärligt som här sägs, att en del människor inte på något sätt kan skaffa sig en obligatorisk cykelbelysning, så skall de väl kunna belägga det på något sätt. I så fall föreställer jag mig att man får ta en viss hänsyn till detta. Jag tillåter mig, herr talman, att t.o.m. ifrågasätta att det inte skulle vara möjligt att köpa cykelbelysning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det senaste beskedet. Rätt många har väntat på att det skulle komma ett sådant besked — att man i alla fall under den här övergångstiden skall kunna få använda sin cykel om man inte kan köpa ett cykellyse. Den andra frågan om den här lagbestämmelsen är ställd på litet längre sikt. För dagen är jag nöjd med det svar som jag har fått.

Herr talman! Vad vi från vpk i våra trafikpolitiska motioner, bl.a. i motionen 1429 till detta års riksdag, i grund och botten har efterlyst är en trafikpolitik som i större utsträckning tar hänsyn till jämlikhetsfrågorna än vad den nuvarande trafikpolitiken gjort. Bakom detta ligger nämligen en helt annan filosofi, som baseras på ett marknadstänkande, vilket inneburit att marknaden eller efterfrågan skulle styra trafikplaneringen. Om bara det pris som togs för varje transport täckte kostnaderna för transporten och trafikföretagen sökte maximera sin vinst, så var man tydligen övertygad om att vi automatiskt skulle få en tillfredsställande transportstandard till lägsta möjliga kostnad. För att marknaden skulle fungera gällde det dock att skapa förutsättningar för ”konkurrens på lika villkor” mellan olika trafikföretag. Ju mer konkurrens, desto mer tillfredsställande transportstandard var tanken. I detta marknadstänkande har en hel rad faktorer, som borde beaktas i ett trafikpolitiskt sammanhang, kommit att spela en underordnad roll. Grupper av människor, vars behov och intressen av tillfredsställande transportförsörjning också borde ha kunnat göra sig gällande, har helt kommit i skymundan. Nu börjar vi bli alltmer på det klara med att trafikpolitiska åtgärder måste sättas in för att motverka den regionala obalansen och att människor som på grund av ålder eller av andra skäl inte har velat eller kunnat skaffa sig bil också måste få ställa krav på samhället när det gäller trafikpolitiska åtgärder. Helt naturligt kommer här hela frågan om bilismens utveckling in i bilden. Jag har framhållit många gånger förut, men det förtjänar att återupprepas, att för oerhört många människor i vårt land har möjligheten till ett bilinnehav varit en källa till glädje och förströelse, för att inte tala om den rent praktiska betydelse den haft. Men bilismens snabba expansion, som möjliggjorts av den förda trafikpolitiken, har ju också i väldigt hög grad bidragit till att befordra de brister som finns i den nuvarande trafikpolitiken, sedd ur ett jämlikhetsperspektiv. Allting har planerats för bilismens expansion, men för de billösa har kommunikationerna samtidigt blivit sämre och sämre. Samhället har inrättat sig efter bilismen och dess rörlighet. Den lilla, nära butiken läggs ned, medan storbutiken eller stormarknaden, som ligger i utkanten av tätorterna, blomstrar. Sjukvården centraliseras till stora anläggningar, som hämtar patienter från väldiga omland. Det är bara några exempel. I trafikpolitiken är det faktiskt ett dilemma att bilen, som för den enskilde kan ha så stor attraktivitet, i många fall får väldigt negativa effekter när den förekommer i stort antal och på begränsade utrymmen, t.ex. i tätorternas centra. Vi har därför i vår motion talat om att man nu måste få en planering av bilismen i stället för en planering för bilismen och menar då självfallet att bilismen måste ses i ett trafikpolitiskt helhetsperspektiv, där dess föroch nackdelar beaktas. Jag förutsätter att den trafikpolitiska utredningen kan bli i tillfälle att komma in på sådana bedömningar. Frågan om den fria konkurrensen på lika villkor är också värd sitt särskilda kapitel. Tolkningen av detta begrepp är ju att statsmakterna skall se till att varje transport skall belastas med just sin samhällsekonomiska kostnad. På basis av detta skulle det då vara fritt fram att konkurrera. Knuten är bara att man ännu inte lyckats åstadkomma dessa lika villkor för varje trafikgren. Något adekvat kostnadsansvar för bilismen har man t.ex. inte lyckats få fram, trots att en utredning arbetat med frågan i åtskilliga år. Den frågan har nu hänskjutits till den trafikpolitiska utredningen, men jag måste erkänna min skepsis när det gäller utredningens möjligheter att lösa densamma. I utredningsdirektiven finns emellertid möjligheten antydd till en ändrad utformning av kostnadsansvaret. Man kanske skulle kunna tänka sig en gemensam kostnadsansvarighet för alla trafikgrenar och att man inom denna ram kunde åstadkomma den samordning och planering som helt enkelt måste komma i stället för de principer som hittills varit vägledande för trafikpolitiken. I en trafikpolitik baserad på fri konkurrens skall ju planeringen styras av efterfrågan — eller rättare sagt av den efterfrågan som kan anses vara lönsam. Någon reglerande planering skall egentligen inte tolereras, utan planerarnas uppgift är att tillgodose den efterfrågan som kan konstateras. Vi menar däremot att en ny trafikpolitik fordrar ett kraftigt inslag av reglerande planering. En medveten viljeinriktning måste till, där de trafikpolitiska åtgärderna inordnas i ett långsiktigt perspektiv. Därvid är det självklart att samordning mellan olika trafikslag måste vara ett medel att åstadkomma både ett bättre fungerande och ett billigare transportsystem. En trafikpolitik grundad på samordning och planering är alltså vad vi eftersträvar. En sådan skulle också kunna ta de sociala hänsyn som behövs för att jämlikhetsfrågorna i detta avseende kan anses bli tillgodosedda. Vi har den här veckan haft en regionalpolitisk debatt där den s.k. regionala obalansen var en het fråga. Alla partier tycks mer eller mindre vara på det klara med att särskilt 1960-talets utveckling varit på tok; förslagen till åtgärder för att komma till rätta med problemen varierar däremot. Från vårt partis sida förespråkar vi en politisk styrning av företag och investeringar i syfte att skapa regional balans. En samhällsekonomisk syn på trafikapparatens utveckling blir även mot den bakgrunden ett allt starkare krav. Frågan om järnvägarnas roll i en planmässig utveckling av trafiken aktualiseras också i hög grad. I detta sammanhang ifrågasättes i ökad utsträckning kravet på företagsekonomisk lönsamhet för SJ. Även begreppet ”lönsamma och olönsamma bandelar” blir alltmer ifrågasatt, inte minst i en situation då de bandelar som med gängse beräkningsgrunder betraktas som ”olönsamma” utvidgas att omfatta relativt trafikstarka bandelar. Riksdagsrevisorerna har ju t.ex. framhållit att uppdelningen av det totala järnvägsnätet i ett lönsamt och ett olönsamt nät kommit att bli alltmer konstlad. I revisorernas skrivelse uttalas också tvivel på riktigheten i att använda en trafiksvag bandels driftunderskott som enda kriterium på att trafiken på bandelen bör läggas ned. Vi har från vår sida i tidigare motioner i riksdagen kritiserat formerna för undersökning och redovisning av de trafiksvaga bandelarna. Nedläggningen av en bandel måste enligt vår mening värderas från samhällsekonomisk synpunkt, och därvid måste effekten av järnvägsnedläggelsen som sådan för den berörda bygden beaktas. Vi har föreslagit sociologiska undersökningar av just detta problem. Det finns också i detta sammanhang anledning att starkt ifrågasätta de hittills tillämpade kalkylmetoderna. Det är obestridligt att trafikomfattningen på järnvägarna kan ha varierande volym och intensitet på olika avsnitt, men om man ser dessa avsnitt som integrerande delar i totalverksamheten kan de försvaras. Ta t.ex. en bandels matareffekt. Om denna försvinner i och med nedläggning av trafik, tenderar trafiken på en anslutande bandel — som kanske hittills legat strax över lönsamhetsgränsen — att också den bli olönsam.

I ett sådant resonemang kommer frågan om inlandsbanans framtid in. Vi har i utskottet behandlat flera motioner där en upprustning av den banan föreslagits. Jag står själv som huvudmotionär för motionen 1974:231, som yrkar att riksdagen hos regeringen hemställer om snar utredning och förslag till åtgärder för att förstärka inlandsbanans kapacitet i syfte att utveckla personoch godstrafiken. Bakom det yrkandet står det faktum att inlandsbanan fortfarande utgör en ryggrad för det ekonomiska och kulturella livet i det norrländska inlandet — det inland som vi politiker i så många andra sammanhang säger oss vilja ömma för. Att inlandsbanan tillmäts stor betydelse för inlandet är inte minst den lokala aktivitet till förmån för dess bevarande, som uppstått längs hela denna banas sträckning, en bekräftelse på. Där har t.ex. växt upp aktionsgrupper som har stöd hos befolkningen längs banan — i de politiska partierna, i skolorna, i fackföreningarna, bland kommunalmännen och bland köpmännen. En facklig kommitté för banans bevarande har bildats bland järnvägsmännen — den kallas Järnvägsmännens samarbetskommitté för inlandsbanan. Representanter för kommunerna från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr har diskuterat vad som kan göras för att på ett bättre sätt utnyttja banan. I motionerna har också framhållits vikten av att standarden på vissa av bibanorna förbättras. Speciellt är det på bandelen Hoting—Forsmo som det kan anses angeläget att vidta förbättringsåtgärder. Bandelen tillåter bara 16 tons axeltryck, och det har krävts att standarden skall höjas till 18 tons axeltryck för att ge möjlighet till effektivare transporter. De här motionerna har annars i stort behandlats positivt av utskottet, och utskottet har kunnat enas om att de i motionerna upptagna frågorna bör kunna prövas i anslutning till det utredningsarbete som den trafikpolitiska utredningen har att fullgöra. Materialet anses därvid kunna erhållas från trafikplaneringsutredningen, den regionala trafikplaneringen och statens järnvägars planeringsarbete. Motionerna överlämnas till trafikpolitiska utredningen och trafikplaneringsutredningen för vidare överväganden. Men i diskussionerna kring inlandsbanan har man inte bara sett frågan om upprustningen i ett långsiktigt perspektiv utan också betonat nödvändigheten av omedelbara åtgärder för att förbättra banstandarden, få fram nya motorvagnar, få till stånd ändrade och snabbare tidtabeller för att förbättra servicen osv. Detta har betonats särskilt starkt från Järnvägsmännens samarbetskommittés sida. Det har också betonats i vår motion. I motionen 1089 har frågan om de omedelbara åtgärderna framförts i ett konkret yrkande, vilket jag i min reservation nr 4 i konsekvensens namn anslutit mig till. En annan fråga som behandlas i min reservation är den s.k. snittaxan. Där har jag vid utskottets behandling velat ha en starkare skrivning, och en sådan finns också i min reservation. Jag vill poängtera att kravet på snittaxans borttagande framförs mycket starkt bl.a. av Statsanställdas förbund. I den socialdemokratiska reservationen nr 3 har man skrivit mycket positivt i och för sig kring frågan om de omedelbara åtgärderna för inlandsbanans upprustning men har ändå avstyrkt motionsyrkandet i det avseendet. Det gäller också frågan om snittaxan. Detta kommer naturligtvis att få konsekvenser i voteringen här. I min reservation sägs vidare att det framstår som alltmera klart att järnvägarna även i framtiden måste spela en betydande roll för både godsoch persontransporter. Också miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl gör det nödvändigt att den rälsbundna trafiken stimuleras. Och mot bakgrund av framlagda prognoser beträffande trafikutvecklingen, om denna skulle få fortsätta utan att styrningsåtgärder vidtas, och mot bakgrund av det ökande transportarbetet över huvud taget kan det sannerligen inte anses vara uttryck för nostalgi att hävda en sådan ståndpunkt. De långa och tunga transporterna på landsväg kommer här i blickpunkten, och i det sammanhanget vill jag understryka vårt krav på ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg. Vi anser situationen i hög grad aktuell för utarbetandet av ett sådant. Detta kunde innehålla förslag om sänkning av fordonslängden till 18 meter, förbud mot tung trafik över helger och veckoslut, förbud mot transport på bil av vissa skrymmande och tunga godsslag samt inskränkning av långtradartrafiken där goda möjligheter till utnyttjande av järnväg föreligger. I anslutning till detta har det givetvis sin betydelse om järnvägarnas konkurrenskraft kan förstärkas. Inte minst är det angeläget att SJ kan ges möjligheter till ökande investeringar i den rullande materielen och även till förnyelse av denna materiel. Vi motionerade i januari om ökat anslag till rullande materiel och hade också tillfredsställelsen uppleva att utskott och kammare var eniga om att behovet fanns. Frågan om SJ:s möjligheter att hävda sig marknadsmässigt hör till de frågor som den trafikpolitiska utredningen arbetar med. Och frågan om utformningen av SJ:s taxor skall också behandlas i detta perspektiv. Vi menar emellertid från vpk:s sida att det är viktigt att radikala åtgärder vidtas beträffande SJ:s taxor för att stimulera till ökat tågresande. SJ har ju haft försöksverksamhet med sänkta priser men har därvid funnit att det inte företagsekonomiskt lönat sig. Vid sådana försök bör man emellertid enligt vår uppfattning lägga vikt vid frågan om i vilken omfattning SJ tillförs nya resande. Man borde dock, inte minst mot bakgrund av situationen när det gäller energiförsörjningen, nu företa en kraftig generell sänkning av SJ:s taxor. En sådan sänkning borde då inte vara av kortvarig karaktär utan framstå som en ny och varaktig giv från SJ:s sida. Herr talman! I reservationen 2 tar jag något upp sjöfartens roll i trafikpolitiken. Kostnadsmässigt kan sjötransporter vara att föredra — även från energisynpunkt — jämfört med lastbilstransporter. Men den frågan kommer ju också att behandlas av den trafikpolitiska utredningen. I reservationen pekas dessutom på att samhället har för liten del i rederinäringen. En ökad statlig satsning är önskvärd på detta område. Statliga företag har tvingats chartra privata båtar för statliga industriers räkning, och därför bör lämpligt tonnage anskaffas för statens räkning. Slutligen, herr talman, vill jag också säga några ord om reservationen 5 rörande överföring av Nordmark—Klarälvens järnväg i statens ägo. Järnvägen ägs av Uddeholmsbolaget och har när det gäller godssidan haft till huvudsaklig uppgift att klara bolagets transporter. Men järnvägen har tidigare också haft stor betydelse i persontrafikhänseende, särskilt på linjen Hagfors-Karlstad. Denna trafik lades emellertid ned för tio år sedan. Efter hand har det sedan växt fram en opinion mot detta, och bl.a. har de berörda kommunerna begärt att persontrafiken skall återupptas. Banan går genom de relativt stora bruksorterna Hagfors, Munkfors, Deje och Forshaga ned till Karlstad. Den hade tidigare stor betydelse som godstransportör även för andra företag och enskilda, vilket förhållande emellertid upphörde i samband med persontrafikens nedläggning. Enligt motionärernas uppfattning skulle ett upprustat NKLJ betyda mycket för en regionalpolitisk satsning på norra Värmland. Av den anledningen, och för att få till stånd en rationell samordning med SJ-trafiken, bör SJ överta NKLJ och införliva järnvägen med det övriga järnvägsnätet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och S till utskottets betänkande.

Herr talman! I trafikutskottet har det i år inte varit så många konfrontationer mellan partierna. Anledningen till detta är till en del att vi ofta behandlar frågor där ideologiska skiljelinjer inte är avgörande för behandlingen. En annan anledning har varit att det i utskottet finns ett stort intresse för diskussion i sakfrågor men mindre intresse för partipolitiskt manövrerande. Men självfallet har också det parlamentariska läget spelat en stor roll när det gäller förutsättningarna för att nå samlande lösningar.

Jag har roat mig med att gå igenom trafikutskottets betänkanden förra året och i år och se efter på vilka punkter utskottet på grundval av motioner har kommit fram till enhälliga beslut. Då har jag inte tagit med s.k. välvilliga skrivningar och inte heller sådana fall där departementschefen redan i statsverkspropositionen har tagit hänsyn till tidigare förslag från oppositionen. Jag har enbart tagit med sådana beslut i utskottet som riksdagen sedan har ställt sig bakom och redovisat till Kungl. Maj:t. Då har jag funnit att utskottet i år har fattat 17 sådana beslut mot 3 förra året. Flera av dessa 17 beslut har gällt viktiga saker. Jag har nämnt sådana beslut i samband med tidigare debatter och skall här inte ange några exempel. Men jag är övertygad om att vi genom dessa beslut har fått en bättre trafikpolitik här i landet än vi eljest skulle ha fått. Jag har under utskottsbehandlingen inte gjort någon hemlighet av att jag strävat efter att få till stånd en samskrivning också när det gäller trafikpolitikens allmänna utformning. Inte därför att jag skulle mena att partierna är överens när det gäller principerna för trafikpolitiken — varje parti har sitt trafikpolitiska program, och där finns skiljaktigheter. Anledningen till att jag hade förhoppningar om att vi inte skulle driva fram till en lottsituation i denna fråga är att vi numera är överens om att vi behöver en ny trafikpolitik i landet. Dessutom har kommunikationsministern begärt av de tunga utredningarna att de redan nästa år skall lägga fram förslag som skall kunna fungera som underlag för viktiga trafikpolitiska beslut. Och dessutom är ju allmänna riktlinjer inte särskilt väl ägnade för lottningsförfaranden i riksdagen. Till en början såg det ut som om det skulle kunna bli konfrontationer på en 8—-10 punkter, men vi har kunnat förena oss på flera av dem och redovisar nu oenighet endast på två punkter. Det vi har kommit överens om tycker jag är angelägna och viktiga saker. Herr Magnusson i Kristinehamn har just berört inlandsbanan, och även ostkustbanan är med i det sammanhanget. Vi har kommit överens om att de motioner som rör dessa punkter bör överlämnas till trafikpolitiska utredningen och trafikplaneringsutredningen, för att de skall kunna ta dem i beaktande vid sina överläggningar. Vi har också uppnått enighet när det gäller Trondheimsleden. Jag är också mycket tillfreds med att vi har kunnat enas i frågan om breddning av bandelen Sandbäckshult—Berga. Jag ser många riksdagsledamöter från de trakterna antecknade på talarlistan. Jag är säker på att de delar den tillfredsställelsen. Oenigheten gäller dels frågan om trafikpolitikens allmänna utformning, dels frågan, vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas för att stärka SJ:s konkurrenskraft. I fråga om trafikpolitikens allmänna inriktning redovisar socialdemokraterna en fem sidor lång reservation. Reservationen är faktiskt en sida längre än majoritetsutlåtandet på denna punkt. När man ser denna långa reservation — reservanterna behöver fem sidor för att tala om att de har andra uppfattningar än utskottsmajoriteten har — skulle man kunna tro att det föreligger en enorm oenighet på denna punkt. Men så är det inte. Skillnaderna i ståndpunkter skulle ha kunnat redovisas på några rader. Varför har man då avgivit denna långa reservation? Ja, reservanterna, som inte har någon större vana vid att vara reservanter, tyckte väl att det var intressant att uppträda som kriarättare. Man tyckte bl.a. inte om att utskottet hade börjat med att kommentera motionerna. Det tyckte man inte var lämpligt. Vi har följt den praxis som vi alltid har i utskottet: Har vi en proposition till behandling börjar vi med att kommentera propositionen. Har vi endast motioner till behandling börjar vi med att kommentera motionerna och kommer sedan med våra synpunkter. Men det förhållandet kan ju inte rimligen vara anledning att besvära kammaren med en så lång reservation. Sanningen är helt enkelt den att man på socialdemokratiskt håll hade beslutat sig för att till varje pris ha en reservation. Under många sammanträden, både i utskottet och i en liten delegation som vi hade, kom socialdemokraterna inte med ett enda förslag till alternativ skrivning i detta avsnitt. Innehållet i reservationen fick vi reda på först när den hade avlämnats och sedan vi utan alltför ingående stilistiska studier hade kunnat konstatera att inspirationen till den huvudsakligen kommit, inte från det här huset utan från ett annat hus inte så långt härifrån. Vi trodde då att det var meningen att man skulle blåsa till strid i trafikpolitiken, att man tyckte att trafikpolitiken var ett lämpligt slagfält för en partipolitisk konfrontation. Det tyckte vi gick något emot de signaler som hade hissats från kommunikationsministerns sida, där vi hade trott oss märka en vilja att försöka få breda och samlande lösningar i trafikpolitiken. Men sedan jag hört trafikutskottets vice ordförandes inlägg här, som framfördes i ett lugnt tonläge, vågar jag uttrycka förhoppningen att det skall vara möjligt att också i fortsättningen finna utgångspunkter för samlande lösningar. Givetvis kan man säga att båda parter — om man nu skall försöka skriva sig samman — måste göra tillmötesgåenden, och majoriteten har sträckt sig mycket långt i det hänseendet. Vi har t.ex. väckt motioner från vårt håll, där det begärs vidgade direktiv till den trafikpolitiska utredningen — bl.a. att utredningen skulle ta upp luftfartspolitiken och att den skulle få mer preciserade direktiv i fråga om sjöfarten. Vi har inte fört fram de förslagen till votering i dag — inte därför att vi på något sätt skulle ha ändrat uppfattning i dessa frågor. Vi säger i vårt majoritetsbetänkande att luftfartens trafikuppgifter i förhållande till andra näringsgrenar kan förväntas närmare behandlas av trafikplaneringsutredningen och kommer att tas upp i den trafikpolitiska utredningen. Vi säger att såväl inrikesflygets prisoch taxefrågor som luftfartsfrågorna i deras helhet bör bli föremål för särskild utredning. Anledningen till att vi inte driver frågan just i detta sammanhang är att kommunikationsministern — som jag nyss nämnde — avser att de stora utredningarna på det trafikpolitiska området skall framlägga betänkanden nästa år som underlag för ett trafikpolitiskt ställningstagande och att nya direktiv skulle kunna försena arbetet i denna etapp. Vi har tagit hänsyn till detta. Däremot anser vi det vara angeläget att motionerna överlämnas till trafikpolitiska utredningen för att övervägas i samband med utredningsarbetet. Där har vi alltså det tillmötesgående som visats från vår sida. Men denna rimliga begäran har reservanterna inte kunnat gå med på. De begär blankt avslag på motionerna. Därmed anser de tydligen att dessa motioner inte innehåller något som helst av värde för utredningen. Det tycker jag är egendomligt. Nu säger utskottets vice ordförande att de partier som står bakom motionerna kunde ha bett sina representanter i utredningen att framlägga dessa synpunkter. Det innebär alltså att riksdagen inte skall ha någon uppfattning i trafikpolitiken. Enskilda riksdagsledamöter skall kunna ha det om de blir insatta i en utredning, men riksdagen skall inte redovisa någon uppfattning. Om reservanternas förslag bifalles innebär det att riksdagen säger ifrån: Vi har ingen uppfattning för närvarande om hur trafikpolitiken skall utformas i det här landet! Vad är det då som reservanterna anser vara så värdelöst att det inte bör beaktas av den trafikpolitiska utredningen? Jag skall ta några exempel från folkpartiets motion. Andra talare kommer att nämna andra förslag, och jag vill redan nu säga att från vårt håll herr Sellgren kommer att gå närmare in på järnvägsfrågorna. Det är visserligen sant att direktiven redan har tagit hänsyn till viktiga folkpartiförslag som framförts tidigare, men det är ett förhållande som har blivit aktuellt sedan direktiven skrevs, och det är förvissningen om att vi måste spara på energitillgångarna på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Vi har därför begärt att den trafikpolitiska utredningen skall arbeta med den utgångspunkten att vi behöver en energisnål trafik. Vad kan det kan ha för konsekvenser? Ja, bl.a. måste vi ändra litet på bedömningen av relationerna mellan olika trafikmedel. Om vi vet att en järnvägstransport kräver dubbelt så mycket energi som en sjötransport och att en vägtransport kräver dubbelt så mycket energi som en järnvägstransport, måste ju detta tas med i den samhällsekonomiska transportkalkylen. Det blir då t.ex. motiverat att ha särskilda biltåg som kan transportera personbilar på de långa sträckorna medan passagerarna sitter på tåget. Sedan är det bara att köra ner bilen från tåget och fortsätta resan med bil på den kortare sträckan. Detsamma gäller godstransporterna — vi har särskilt understrukit det i vår motion — och att man gör försök med s.k. piggy-backsystem, som innebär att lastenheterna på de långa sträckorna transporteras per järnväg sedan fortsättes på väg så att man på det sättet får integrerade transporter. Vi behöver inte bara en integrerad trafikpolitik utan också en integrerad trafikteknik. Bilismen har berörts i det här sammanhanget av herr Magnusson i Kristinehamn. Jag tycker det är glädjande att en tillnyktring skett på detta område, så att samhället inte längre blir privatbilens fånge. Jag har många gånger sagt att privatbilen är det kanske mest frihetsfrämjande och jämlikhetsskapande instrument vi har och att man unnar varje hushåll att ha tillgång till en bil. Men de prognoser som tidigare gjorts över bilinnehavet i det här landet har utgått från att man skulle komma in i det amerikanska systemet, med två eller tre bilar per hushåll. Man hade så sent som 1970 den uppfattningen — så sent som 1972 t.o.m., tror jag — att antalet privatbilar skulle stiga från 2 miljoner år 1970 till 4 miljoner år 1980 och alltså fördubblas. Jag sade redan då att vi inte har råd med detta i vårt land. Det skulle komma att skapa trafikstockningar i städerna, ställa orimliga krav på trafikmaskineriet, vålla negativa miljöeffekter, och nu har vi fått ytterligare det argumentet, att vi inte har tillräckligt med bensin för det. Det är därför ett hälsotecken att man undan för undan har justerat ner de här prognoserna, från 4 miljoner till 3,8 miljoner, från 3,8 miljoner till 3,5 och från 3,5 till 3,2 miljoner. Jag tror det är angeläget att föra en realistisk politik, där kollektiva trafikmedel och där också cykeln blir alternativa fortskaffningsmedel, på kortare sträckor inte minst, även i städerna. Det är därför angeläget att anordna cykelbanor och cykelvägar i städerna. Vi har också frågan om inrikesflyget, där den energisnåla trafikpolitiken kanske kommer att få den största betydelsen. Vi har tidigare, t.ex. när det gällt om man skall flyga eller åka tåg mellan Göteborg och Stockholm, mellan Stockholm och Malmö osv., resonerat utifrån tidsvinst, priser och sådana saker och inte tagit hänsyn till belastningen på våra energitillgångar.

Det skulle göra järnvägen oerhört konkurrenskraftig gentemot flyget, och det skulle dessutom innebära en riktigare avvägning när det gäller energiförbrukning. Men de socialdemokratiska reservanterna tycker att detta inte är någonting som den trafikpolitiska utredningen har anledning att överväga. Det finns ingen anledning, anser de, att överlämna motionerna, som bl.a. innehåller de här synpunkterna, till utredningen. I detta sammanhang vill jag beklaga att utvecklingen av snabbtågen har försenats i det här landet genom bristande intresse från regeringens håll. Andra synpunkter gäller målmedvetna åtgärder för att få till stånd integrerade transporter. Varför skulle inte t.ex. transportföretag ha möjligheter att köpa transporttjänster av SJ på vissa sträckor för att i egen regi företa kombinerade transporter? Man bör också pröva frågan om förstärkningar av bannätet för att det skall tillåta högre axeltryck.

En av anledningarna till att SJ inte har kunnat vara så effektivt är ju att SJ har fått för litet investeringsmedel. Nu har vi emellertid börjat avhjälpa den bristen genom att riksdagen enhälligt beslutat att ge SJ 30 miljoner kronor mera än vad departementschefen föreslog till investeringar. Men vi tycker att det också finns anledning att se närmare på det här förhållandet. Vid flera tillfällen har vi frågat företagare — på våra resor med trafikutskottet och på trafikkonferenser osv. — varför de inte anlitar järnvägen, när godset är lämpligt att frakta på järnväg och det är en lång transportväg. Varför skall detta köras på bilar? Då säger de: ”Om jag sätter godset på en lastbil, vet jag när den kommer fram och jag vet att då är godset framme också. Om jag däremot sätter det på en järnvägsvagn, kan jag riskera att det blir stående på någon rangerbangård i något dygn, och med de stora krav som man nu har på så kort lagerhållning som möjligt innebär ju detta svårigheter.” Vi tycker att här bör SJ kunna öka sin konkurrenskraft. Men, herr talman, ännu mer uppseendeväckande är att det föreligger ytterligare en socialdemokratisk reservation. Den gäller de kortsiktiga åtgärder som SJ kan vidta redan nu, i avvaktan på trafikpolitiska utredningens resultat, för att förbättra SJ:s konkurrenskraft. Reservanterna anser att riksdagen här inte skall ha någon mening — man säger att det ankommer på SJ att ta ställning till dessa saker. Vi har från folkpartiets sida väckt en motion där vi begär försök med prissänkningar på vissa sträckor, en ökad satsning på snabbtåg, vidgade försök med charterresor på tåg och förbättrad service för passagerarna. Vi upprepar vidare i motionen riksdagens begäran att snittaxan skall tas bort, och vi har framför allt föreslagit att SJ skall åläggas att göra upp ett offensivt investeringsprogram för den närmaste perioden. Bakgrunden härtill är att SJ förra året lade fram ett investeringsprogram för den närmaste tioårsperioden, där man utan vidare accepterade att SJ skulle få en kraftig minskning av sin andel i transportarbetet, där det inte föreslogs ett öre i anslag till nya motorvagnar och där man ställde sig tveksam till snabbtåg. Man redovisade två alternativ — ett enligt vilket man inte skulle kunna få några snabbtåg under den närmaste tioårsperioden. Vi begär nu att åtgärder skall vidtagas för att omedelbart förbättra SJ:s service. Vi begär också att de av SJ:s generaldirektör aviserade trafikinskränkningarna på affärsbanenätet inte skall komma till stånd. På alla dessa punkter har de flesta människor en uppfattning om vad SJ bör göra. Trafikutskottets majoritet har det. Och kommunikationsministern har det. Han har i ett anförande för inte så länge sedan framfört synpunkter som på punkt efter punkt sammanfaller med de krav som framförts i folkpartimotionen. Men reservanterna vill inte begära något — det är SJ självt som skall ta ställning; riksdagen skall inte ha någon uppfattning alls om hur järnvägspolitiken bör utformas under de närmaste åren. Jag undrar verkligen, herr talman, om statsrådet Norling delar den uppfattningen. Herr talman! För att kunna satsa på en energisnål trafik och kunna ge ett bra alternativ till privatbilen för t.ex. arbetsresor genom en effektiv kollektiv trafik behövs det ett tekniskt utvecklingsarbete på området. Vi har år efter år sagt att detta arbete, som nu är spritt på en rad olika organ och ute i industrin, bör samordnas, t.ex. i ett bolag för kollektiv trafikteknik. Vi har fortfarande den uppfattningen. Jag hade hoppats att vi här skulle kunna nå enighet om en framställning till regeringen, men det visade sig inte möjligt, och då har utskottet i stället gemensamt skrivit att vi förutsätter att Kungl. Maj:t överväger dessa spörsmål. Om detta mot förmodan inte skulle bli fallet så återkommer vi, inte minst därför att vi anser — tvärtemot vad många människor tidigare gjort — att det kanske just är på järnvägsområdet som man för närvarande har de största möjligheterna till en snabb teknisk utveckling. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med om herr Sven Gustafson i Göteborg räknade in mig när han talade om reservanterna. Men jag skulle också vilja ge uttryck för den uppfattningen att om man inom ett utskott eftersträvar en gemensam skrivning bör man väl försöka ta med i bilden de motioner som föreligger till behandling. Nu var ju den skrivning som presenterades baserad på de motioner som hade lämnats från centern och folkpartiet, och det föreföll mig mycket svårt, inte minst med tanke på att i vår motion hade utvecklats synpunkter som principiellt avvek en hel del från vad som sades i de borgerliga motionerna, att gå med på en sådan gemensam skrivning. När det gäller de reservationer som behandlar järnvägsfrågorna håller jag med herr Mellqvist om att man kanske bör undvika att alltför mycket i detalj peka ut vad SJ i olika avseenden bör företa sig. Jag vill inte säga annat än att också vi från vårt håll tar upp SJ:s politik till behandling, men vi försöker göra det från mer principiella utgångspunkter och tar upp vad vi anser viktigt i ett större trafikpolitiskt sammanhang. I utskottets skrivning finns många formuleringar och förslag som griper in i saker som det ligger inom SJ:s eget område att klara av, vilket också herr Mellqvist sade. Det är bl.a. mot den bakgrunden som andra reservationen från mig har kommit till.
Herr talman! Låt mig först säga att jag anser att de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet har mycket goda förutsättningar att själva skriva reservationer. Det var ju inte det saken gällde. Det jag sade var att jag har eftersträvat en gemensam skrivning, och det antal sammanträden vi hade i utskottet och i lilla delegationen understryker detta faktum, likaså att vi gjorde — som jag har redovisat här — betydande tillmötesgåenden när det gällde våra egna förslag. Dessutom kom det under hela den tid vi diskuterade ärendet inga som helst socialdemokratiska förslag till en alternativ skrivning, utan man ville ha en reservation. Jag har ingen större anledning att här ytterligare diskutera vad som hände och inte hände i utskottet. Vi har haft ett utomordentligt gott samarbete där hittills i år och jag är säker på att det kommer att fortsätta. En intressant fråga är huruvida riksdagen bör ha någon uppfattning om vad SJ skulle kunna göra under den närmaste tiden för att förbättra sin service och förstärka sin konkurrenskraft. Där säger utskottets vice ordförande att SJ inte behöver några pekpinnar från folkpartiets sida, och han menar tydligen: inte heller från riksdagens sida. Men riksdagen har ju tidigare gjort uttalanden om 67-kortet, om snittaxan och även när det gäller andra områden. I utskottet har samtliga partier i gott samförstånd avstyrkt en del motioner som önskat detaljbestämmelser för SJ. Det har vi sagt nej till i utskottet och menar att det är inte riksdagens sak att utfärda sådana bestämmelser. Att däremot ange riktlinjer för vad SJ skulle kunna göra anser vi att riksdagen har inte bara möjlighet utan också skyldighet till. Därför tycker jag det är egendomligt att de socialdemokratiska reservanterna inbjuder riksdagen till att säga att riksdagen för närvarande inte skulle ha någon som helst uppfattning i trafikpolitiska frågor. Om man har det får man alltså stödja utskottsmajoriteten.

Herr talman! Det är väl självklart att jag inte avsåg reservationernas utformning. Men när man från majoritetens sida lägger fram en skrivning om allmänna riktlinjer och vill försöka komma fram till en gemensam linje och det inte framkommer några alternativa förslag till skrivningar, då drar man de slutsatser som jag nämnde. Det är klart att riksdagen har uttryckt synpunkter på trafikpolitiken. Jag sade ju i mitt anförande att de direktiv som den trafikpolitiska utredningen har fått i stor utsträckning återspeglar de förslag som framkommit i riksdagen. Men vad jag också sade var att riksdagen nu enligt reservanternas skrivning inte har någon uppfattning utöver den som man tidigare gett till känna. Det tycker jag är en brist, när det föreligger en ny situation genom energikrisen och det även har kommit fram andra synpunkter, t.ex. i fråga om SJ, som det är rimligt att riksdagen har en uppfattning om.

Herr talman! Trafikpolitiken har under senare år varit föremål för en intensiv debatt. Det är naturligt eftersom trafikpolitikens utformning i så hög grad inverkar på både näringslivet och den enskilda människans möjligheter att resa. Till detta kommer att de trafiksäkerhetsoch miljöpolitiska aspekterna måste spela stor roll vid utformandet av trafikpolitiken. Det är mot denna bakgrund självklart att trafikpolitiken är en sektor som engagerar människorna i gemen. Debatten har ju också under senare tid dessutom fått en ny aspekt genom energikrisen. När därför trafikutskottets betänkande nr 8 i dag behandlas av riksdagen beklagar jag liksom utskottets ordförande att utskottet inte har kunnat enas i denna viktiga fråga. Det är så mycket mer beklagligt som trafikutskottet under våren har visat en mycket god samarbetsförmåga och vilja att lösa kontroversiella frågor på ett som jag tycker förtjänstfullt sätt. Utskottets ordförande har här gjort ett mycket gott arbete. De socialdemokratiska reservationerna vid detta utskottsbetänkande präglas av en mycket stor förnöjsamhet i fråga om den nuvarande trafikpolitiken och de utredningar som pågår. Förnöjsamheten är faktiskt så stor att man ibland undrar om de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet inte har observerat den intensiva trafikpolitiska debatt som förs utanför det här huset. Reservanterna har ingen förståelse för de krav som förts fram i motioner och som ligger till grund för trafikutskottets betänkande. De anser att den trafikpolitiska utredningens direktiv är fullkomliga. Utvidgningar av direktiven skulle minska ”tilltron till att en verklig vilja finns att inom rimlig tid uppnå några resultat”. Vi kan vara överens om att den trafikpolitiska utredningen bör arbeta skyndsamt, men det är minst lika viktigt att dess arbetsresultat skall leda fram till en bättre trafikpolitik och då behöver utredningen enligt vår uppfattning vissa tilläggsdirektiv. I samarbetsviljans tecken har vi gått så långt att vi gett avkall på kraven i våra motioner om tilläggsdirektiv till TPU och i stället överlämnar vi dem nu till TPU för övervägande. Det gäller bl.a. samordningen mellan olika trafikgrenar. Det är en sak som bör ankomma på regeringen och kommunikationsdepartementet, hävdar reservanterna. Jag vill till det säga att erfarenheterna visar väl att man inte har lyckats särskilt bra utan att det i stället finns anledning att låta utredningen se över formerna för samordningen. Jag vill emellertid redan nu framhålla för herr Mellqvist att något dubbelkommando är det inte fråga om. Det yttersta ansvaret måste alltid åvila departementet. Men nog finns det intressanta exempel i andra länder, bl.a. Canada, på hur man kan skapa ett samrådsorgan som är effektivt ur planeringsoch prioritetssynpunkt. Om herr Mellqvist erinrar sig motionen 119 och vad som står på s. 4 i den om en sådan här samordning, borde hans oro vara stillad. Utskottsmajoriteten uttalar vidare i anledning av motionskrav att trafikpolitiken också måste ses ur energisynpunkt. Trafikpolitiken måste syfta till att nå en god trafikförsörjning med så låg energiförbrukning som möjligt, och det gör att särskild vikt måste läggas vid kollektivtrafiken. Det är rimligt att utredningen också tar in dessa aspekter i sin bedömning. Man får det intrycket att reservanterna anser att riksdagen så litet som möjligt skall lägga sig i trafikpolitiken. Det intrycket efterlämnar särskilt den andra socialdemokratiska reservationen, där den uppfattningen framkommer att SJ så långt möjligt bör lämnas att sköta sig självt utan några direktiv från riksdagen. Vi kan väl vara överens om att SJ är ett affärsdrivande verk och skall skötas från den förutsättningen. Men det måste ändå vara riksdagen och enskilda riksdagsmän obetaget att uttala meningar och önskemål om hur SJ skall utforma sin politik. Sedan återstår det för riksdagen att betala de tjänster som riksdagen beställer av SJ. Men frågor som rör SJ:s samordning av kapacitets-, driftsoch marknadsåtgärder med bedömningen av investeringsbehovet kan inte enligt reservationen 2 ”utan allvarliga skadeverkningar för SJ läggas på en särskild utredning”. Det är väl också uppfattningen att riksdagen skall förhålla sig passiv som föranleder socialdemokraterna att reservera sig mot kravet på ett klargörande uttalande om statsmakternas avsikt att tilldela järnvägarna en mera betydande roll i den framtida transportförsörjningen. Utskottsmajoriteten framhåller däremot: ” Redan nu måste sägas ifrån att avsikten är att i allt väsentligt och på längre sikt behålla exempelvis de järnvägslinjer vilka SJ i skrivelse till Kungl. Maj:t den 17 november 1972 särskilt omnämnt och begärt eventuella taxehöjningar på. I annat fall hindras en långsiktig industriell och regionalpolitisk planering.” Jag vill stryka under det uttalandet.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 Jag beklagar att enighet inte har kunnat uppnås, eftersom trafikpolitiken är en så väsentlig fråga för samhällsutvecklingen. Jag har också uppfattat kommunikationsministerns framträdande i den trafikpolitiska debatten under våren som präglat av en önskan och en vilja att lösa de trafikpolitiska problemen under en stor politisk enighet, och det tycker .jag är bra. Den socialdemokratiska reservationen ger. tyvärr ett motsatt intryck. Herr talman! Andra talare från centerpartiet kommer senare under debatten att ta upp övriga delar i utskottsbetänkandet, och jag vill därför nu sluta med att ställa en fråga till statsrådet.

Frågan om en snabbare vägutbyggnad sammanhänger med anslagstilldelningen. Riksdagen har i år under vissa förutsättningar tillfört vägverket 200 miljoner kronor extra. Denna anslagshöjning gäller budgetåret 1974/75 och för vägverkets del verksamhetsåret 1975. Under verksamhetsåret 1974 är det med nuvarande anslagstilldelning omöjligt att göra utvidgningar av vägbyggnadsprogrammet. I verkligheten finns det en uppenbar risk för inskränkning och ett försämrat vägunderhåll med fortsatt kapitalförstöring som följd.

Vägverket har mig veterligt fortfarande inte fått något svar. Vi är överens om att vägarna är en betydelsefull del i trafikpolitiken. Statsrådet upplever själv det stora behovet och har gjort ett uttalande om att man bör bygga snabbare.